Fru talman, ärade ledamöter och åhörare! Jens Holm har ställt följande fyra frågor till mig: Vilka nya åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser ämnar miljöministern vidta? Hur ser miljöministern på klimatmötets beslut om CDM, vilket betyder clean development mechanism och är ett klimatprojekt inom FN:s hägn, exempelvis avseende inkluderande av CCS i systemet? CCS står för carbon capture and storage, alltså avskiljande och lagring av klimatgaser. Är miljöministern nöjd med beslutet om tekniköverföring, och kommer miljöministern att verka för att lagar och bestämmelser kring patent och immaterialrätt reformeras för att underlätta tekniköverföring? När avser miljöministern att börja driva målet att minska EU:s utsläpp med 30 procent? När det gäller hur vi ska minska utsläppen av växthusgaser skulle jag vilja referera tillbaka till den debatt som vi precis nyss har avslutat om Helena Leanders interpellation 2011/12:175. I mitt svar har jag beskrivit hur Sverige ska visa ledarskap såväl nationellt som inom EU och internationellt. Jag pekade där på vårt arbete för att begränsa utsläppen genom vårt nationella mål att minska utsläppen med 40 procent till 2020 och genom arbetet med en svensk färdplan för att uppnå visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, Färdplan 2050. Ett första steg i arbetet blir beredningen av den delrapport som Naturvårdsverket kommer med inom kort. Det blir också viktigt att ytterligare analysera Naturvårdsverkets statistik för utsläppsutvecklingen 2010, som var en tydlig påminnelse om hur viktigt det är att vi fortsätter ansträngningarna för att få ned utsläppen också på kort sikt. Samtidigt visar Naturvårdsverket i sin analys att utsläppsökningen till större delen förklaras av ovanligt kall väderlek och ekonomisk återhämtning efter en mycket djup nedgång inom industrin året innan. Den andra frågan gäller klimatprojektet CDM, clean development mechanism, och hur det har hanterats i Durban. Sådana klimatprojekt åstadkommer inte bara kostnadseffektiva utsläppsminskningar utan också tekniköverföring, bidrag till hållbar utveckling och omställning i utvecklingsländer samt finansiering av FN:s anpassningsfond. Transparensen i CDM-processen möjliggör en löpande kritisk granskning, och kritiken leder till ett kontinuerligt arbete med att förbättra mekanismens funktion och tillförlitlighet. Viktiga frågor är projektens miljömässiga integritet och additionalitet samt att säkra att utvecklingsländernas stöd för och efterfrågan på CDM kan förenas med ett balanserat utrymme för sådana projekt. Någon större genomgripande reform i Durban av det slag som Jens Holm antyder stod faktiskt aldrig på dagordningen, men arbetet med förbättringar pågår oavbrutet. Särskilt vill jag nämna den fristående kommitté som CDM-styrelsen tillsatt och som ska lämna en rapport i slutet av 2012 och förslag på förbättringar rörande exempelvis transparens och additionalitet. När det gäller CCS, carbon capture and storage, alltså lagring av växthusgaser, som klimatprojekt antogs bestämmelser om hur sådana projekt ska kunna genomföras. Regelverket uppfyller de krav som Sverige och EU har ställt. Att CCS nu inkluderas i CDM - här är det många förkortningar - har under överskådlig framtid ingen stor praktisk betydelse. Några carbon capture and storage-projekt som står eller faller med om CDM kan tillämpas på dem kan knappast förutses under överskådlig tid eftersom bidraget till finansieringen är alltför litet. Det innebär att i praktiken ser vi inte att det här kommer att äga rum inom dessa ramar. Om metoderna för carbon capture and storage kan utvecklas och effektiviseras kan det eventuellt bli ett viktigt verktyg för såväl i-länder som u-länder för att minska nettoutsläppen av växthusgaser. Min bedömning är att det återstår en hel del arbete innan dess. Arbetet med att underlätta utveckling och överföring av klimatvänlig teknik till utvecklingsländerna är helt centralt för att vi ska kunna möta klimatutmaningen. Vid sidan av CDM behövs flera verktyg för tekniköverföring. Det var därför bra att vi i Durban kunde gå vidare med beslutet från Cancún om det nya teknikcentret. Min bedömning är att det kommer att kunna spela en viktig roll tillsammans med många andra organisationer som arbetar med tekniköverföring, inte minst svenska myndigheter och företag. När det gäller frågan om immaterialrättens och framför allt patenträttens roll har jag, och EU, en annan ståndpunkt än interpellanten. Vi är övertygade om att patenträtten är en förutsättning för att få fram ny klimatvänlig teknik i tillräcklig omfattning, något som i sin tur är avgörande för att vi ska kunna möta klimatutmaningen. Herr talman! Jag ber att få återkomma med resterande del av svaret i nästa inlägg, eftersom det är ett oerhört omfattande interpellationssvar.
Herr talman! Jag tackar miljöministern, som gjorde ett tappert försök att besvara den långa interpellationen, för det svar som jag har fått skriftligen i sin helhet och nästan allt uppläst. Det ger oss ett bra underlag för diskussion. Till att börja med kanske jag kan få svar på den fråga som jag tidigare ställde, nämligen om visionen inga nettoutsläpp i Sverige 2050. Ska Sverige tillgodoräkna sig uppköp av billiga utsläppskrediter, CDM och JI, som det brukar kallas, eller är det verkliga utsläppsminskningar som ska göras på hemmaplan? Det andra som jag vill ta upp är en viktig fråga som rör patent och immaterialrätt, som jag tycker diskuteras alldeles för sällan när vi pratar klimatpolitik. Den absoluta merparten av patenten på förnybar energi, till exempel solenergi eller vindenergi, finns hos ett fåtal företag i Europa och USA. Ifall ett fattigt land vill använda sig av den tekniken är de ofta förhindrade att göra det eftersom de måste betala dyra licenser för det. Det har varit en lång diskussion inom klimatrörelsen på toppmötena. Jag vet att vid Balitoppmötet 2007 - jag tror att Lena Ek själv var där - beslutade man att se över patent och immaterialrätten och att med en eventuell reform av patent och immaterialrätt se hur man lättare kan överföra teknik till utvecklingsländer. Det jag menar att man kan använda som modell är serviceavtalet TRIPS. Där regleras till exempel patent på läkemedel. Och där har man sagt att för livsbesparande läkemedel, till exempel hivmediciner, sätter man patenten åt sidan. Länder som Indien, Brasilien och andra kan utveckla lokala bromsmediciner utan att vara tvungna att betala väldigt dyra licenser till ett fåtal monopolläkemedelsföretag i den rika världen. På precis samma sätt borde man kunna diskutera, eftersom det här är en fråga om överlevnad, möjligheten, inte att ta bort patent - de ska finnas kvar - för utvecklingsländer att slippa betala licenser så att de kan använda sig av den senaste tekniken billigt eller helt enkelt kostnadsfritt. Det är inte första gången som vi här i kammaren diskuterar frågan om att skala upp EU:s ambitioner till 30 procent. I oktober fick jag besked från Lena Ek att hon ville att EU skulle ta steget att minska sina utsläpp med 30 procent. EU-kommissionen själv konstaterar i färdplanen som diskuterades tidigare att ungefär 17 procent av utsläppsminskningarna redan har gjorts. Man kan alltså promenera i mål vad gäller 20-procentsmålet. Och man konstaterar att om man skalar upp till 30 procent leder det till ökade investeringar i förnybar energi och hållbara transporter. Kort och gott: Vi tar stegen mot en grön ekonomi. Det är inte bara så att vi faktiskt minskar utsläppen, utan vi har också enorma möjligheter att skapa nya jobb inom de här sektorerna. Det är därför som jag tycker att Sverige verkligen skulle säga klart och tydligt på EU-nivå att det är dags att öka ambitionerna till att minska utsläppen med minst 30 procent. Den här frågan har stötts och blötts så otroligt länge. Nu är det dags att vi sätter ned foten och hjälper de goda krafter i världen som vill att EU ska skärpa sina utsläppsminskningsambitioner.
Herr talman! För att avsluta svaret på interpellationen vill jag bara säga att vi har diskuterat den fjärde frågan om 30 procent i en halvtimme. Vi kanske kan fokusera på två av de andra frågorna. Vi måste sätta en del saker på sin rätta plats i det här sammanhanget. Jens Holm har, liksom jag, varit närvarande vid ett antal klimatförhandlingar inom FN:s ram. Jag vet inte om man kan säga att det är väldigt lätt och att det går snabbt framåt, för att vara ironisk. Jag vill tydliggöra att jag var ironisk i den formuleringen. Det är jättesvårt. Det är oerhört komplicerat och väldigt knöliga förhandlingar. Det är det ena. Jens Holm, som liksom jag har varit i EU-parlamentet, har stött på frågan om patent inom de internationella förhandlingarna när det gäller TRIPS-avtalet och när det gäller EU-patent. Det är ett område som har varit otroligt snårigt. Sedan EU bildades har alla sagt att ett gemensamt EU-patent är väldigt bra för EU och för den inre marknaden för att man inte ska behöva söka patent i varje land och åtminstone kunna spara tid och pengar inom EU. Efter 30 års förhandlande har vi fortfarande inte löst den frågan inom EU. Då tycker jag att det är farligt att blanda in patentfrågorna i klimatförhandlingarna. Det är två områden som i sig, vart och ett, är otroligt snåriga. Vi har även olika åsikter om patenträttens roll i många sammanhang. Även i ett strategiskt perspektiv, om vi ska komma fram i de otroligt krångliga klimatförhandlingarna globalt, tror jag inte på detta. Därmed inte sagt att jag inte tycker att det är en viktig fråga. Jag tycker att det finns en poäng i Jens Holms tredje fråga i interpellationen. Därför var jag oerhört lättad när vi efter mycket svåra diskussioner i Durban kunde komma överens om att vi inte behandlar patentfrågorna ihop med klimatfrågorna. Vi lyfter dem till WIPO, World Intellectual Property Organization, som är FN:s organisation. Jag tror att det är mycket viktigt. Där har man också efter flera decenniers förhandlingar kommit fram till en uppgörelse, den här TRIPS-uppgörelsen som Jens Holm refererade till. Där kunde man äntligen se till att vi kan tillgodose den fattiga världens behov av hiv/aids-bromsmediciner. Det var en otrolig lättnad för oss alla eftersom det var en så viktig fråga. Det är möjligt att det går att ta den här diskussionen, men låt oss komma överens om att vi försöker köra klimatfrågorna i det spåret och patentfrågorna gällande klimatteknik i patentspåret så att vi har någon chans att komma fram i de här frågorna vartefter. Sedan har vi detta med CDM. Det finns anledning att förbättra de här klimatprojekten. Det har fattats beslut - delvis i Durban men också i den särskilda FN-kommitté som hanterar klimatprojekten, så kallade CDM - om högre materialitet, det vill säga mer fokus på innehållet, och högre additionalitet, det vill säga mer fokus på nytta av innehållet. Innehåll och nytta tillsammans gör att det här blir mycket bättre. Det har den svenska regeringen arbetat stenhårt för eftersom det är så viktigt. Det finns också en speciell kommitté som genomlyser och analyserar. Den ska rapportera en dialog i höst som handlar om CDM-projekten och kvaliteten i dessa. Jag tycker att det är lite orättvist att döma ut CDM-systemet.

Herr talman! Jag börjar med patent och immaterialrätt. Poängen med att diskutera det här inom ramen för klimatförhandlingarna är att det är så otroligt viktigt att underlätta överförandet av ny teknik till utvecklingsländer. Om vi inte lägger det på klimatbogen tror jag att det är oerhört svårt att få igenom någonting inom till exempel WIPO. Det är intressant att miljöministern tar upp WIPO. Det finns ett annat internationellt avtal som nu håller på att klubbas igenom. Det heter ACTA. Det ska vara ett globalt avtal mot varumärkesförfalskning. Det här ACTA-avtalet borde verkligen sortera under WIPO, men det har man lyft ut eftersom man där inte kan komma överens med en del viktiga länder. Nu håller EU, USA och Japan på att klubba igenom detta ändå. ACTA-avtalet kan leda till att man försvårar överförandet av livsbesparande mediciner till exempel. Jag undrar varför man sätter en sådan prioritet på en sådan sak. Varför struntar man kort och gott i överförandet av ny teknik till utvecklingsländer? Jag tycker att det är någonting som skorrar falskt här i de internationella förhandlingarna. Min poäng är att det inte skulle vara så himla komplicerat att säga till utvecklingsländerna att de inte behöver betala de här licenserna när de vill använda den senaste tekniken för att till exempel investera i förnybar energi. Om viljan bara fanns där tror jag att man skulle kunna lösa det ganska lätt. Sedan pratade vi om CDM, de här billiga utsläppskrediterna. Lena Ek säger att det är för tidigt att döma ut systemet. Men frågan är om det inte är lite för tidigt att förlita sig så starkt som regeringen gör på det här systemet. En tredjedel av regeringens klimatpolitik handlar om att man köper billiga utsläppskrediter. Tidigare under frågestunden nämnde jag det storskaliga vattenkraftsprojektet Rampur som ligger i norra Indien. Lokalinvånarna - jag träffade människor när jag var i Durban senast - berättade för mig att skördarna har försämrats liksom grundvattnet. Det är ingen som har pratar med de lokalinvånare som bor i området. De har inte fått någon ekonomisk kompensation. Det här projektet hade redan en världsbanksfinansiering 2007, men det började kallas för ett CDM-projekt under hösten 2011. Det fanns alltså redan pengar. Då kan man fråga sig om det över huvud taget är additionellt när finansieringen redan fanns. Det här är ett sådant projekt som Lena Ek och regeringen stöder genom våra pengar till CDM. Jag tycker att om man förlitar sig så mycket på de här utsläppskrediterna ska man verkligen veta vad de här projekten handlar om. Det här projektet i Rampur i Indien är ett storskaligt vattenkraftsprojekt. Det handlar om över 400 megawatt installerad el varje år som ska produceras. Det är inget litet mysigt vattenkraftverk som man har investerat pengar i. Avslutningsvis vill jag ta upp en annan sak som jag inte heller fick svar på. Det låter jätteintressant att det inte ska vara några nettoutsläpp 2050. Men kommer man då att förlita sig på CDM, eller handlar det om 100 procent åtgärder i Sverige?
Herr talman! Den här diskussionen kom upp när vi var i Durban. Då fick också Jens Holm ett material som visade samtliga CDM-projekt, samtlig finansiering och hur vi investerar i detta. Det är ganska bra om man anmäler vilka frågor man vill diskutera, för då kan vi plocka fram underlag för det, fortsätta en sådan här folkbildande insats och titta på de olika sakerna. CDM-projekten regleras i Kyotoprotokollet. Det är basen för CDM-projekten. Eller hur? Ja, just det. Hur lång tid framåt har vi gällande Kyotoprotokoll från nu? Vi har precis bestämt om Kyotoprotokollets andra period. Den slutar tre decennier innan 2050-målet ska vara uppnått. Det är basen för Jens Holms fråga. Det är möjligt att det kommer andra former av sådana här projekt i olika sammanhang. Det är till och med mycket möjligt. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi då diskuterar formerna för dem, hur de ska se ut och hur mycket de ska användas. Jag tycker att det är aningen ologiskt att koppla ihop det här i det sammanhanget. För att svara generellt på frågan om CDM-projekten och hur de hanteras vill jag säga att reglerna har skärpts när det gäller materialitet, det vill säga substansen i projekten, och additionalitet, det vill säga hur mycket man tillför. Sverige lägger in pengarna till exempel i FN-systemet för att FN-systemet ska sätta upp kriterier för de här olika projekten. Jag tycker att det är rätt väg att gå. Jens Holm tar inte för ett ögonblick upp den diskussion som de fattiga länderna förde hela tiden när vi träffades i Durban, liksom de har gjort vid alla föregående klimatförhandlingar. En av anledningarna till att de var så desperat angelägna om att vi skulle ha en andra åtagandeperiod på Kyotoprotokollet var för att de ville ha tillgång till de här klimatprojekten. Jag håller med om att en del av dem i början inte var helt idealiska, men vi och FN har gjort allt för att se till att de är bra. Det finns en transparent utvärdering som man kan se på nätet, och vi fortsätter att försöka göra dem bättre. Ministrar från de fattiga länderna gav också en annan kritik när vi satt öga mot öga. De sade: Vi vill göra det här. Varför är inte Sverige mer i vårt land? Varför är inte Sverige här med de här klimatprojekten? Vem är jag att då stå och säga att de inte får ha sådana här projekt när de absolut vill ha det? Jag kan bara säga att vi försöker, men vi har också en diskussion hemma om hur mycket CDM-projekt vi ska ha. Jag tycker att det ska vara en balanserad mix i våra klimatmål. Vi ska göra det mesta hemma, men jag är inte beredd att utmönstra de här projekten under andra perioden av Kyotoprotokollet just därför att detta är så oerhört viktigt för de fattiga länderna. Tvärtom har vi lagt ned ett stort arbete på att balansen när det gäller var de äger rum ska förändras så att vi går från det som nu är emerging economies, till exempel Indien, och fördelar mer av pengarna till de här projekten i länderna i den fattigaste kvartilen.

Herr talman! Jag tycker att det här har varit en intressant debatt som visar att regeringen vill fortsätta att utreda möjligheten att skala upp ambitionerna på EU-nivå medan vi vill minska kraftigt här och nu. Vi säger från Vänsterpartiet att vi vill ställa om Sverige. Det är därför vi vill göra alla utsläppsminskningar här på hemmaplan. Vi vill till exempel använda ett klimatinvesteringsprogram så att våra kommuner, landsting och småföretag kan arbeta aktivt med klimatarbetet. Vi vill också införa ett helt separat klimatbistånd så att de fattiga länderna kan få hjälp. Det fina med det här klimatbiståndet är att det är nya, additionella, pengar som vi tillför. Vi använder inte biståndet för att avräkna utsläppsminskningar på hemmaplan, utan vi gör det här för att vi verkligen vill hjälpa utvecklingsländerna. Det är intressant när Lena Ek pratar om utvecklingsländer. Jag träffar också många företrädare för utvecklingsländer. De brukar säga två saker till mig. De vill ha hjälp från oss, helt klart. De vill att vi ska investera pengar hos dem. Men de säger också att de vill att vi ska minska våra utsläpp. Lägger vi en massa pengar på billiga och osäkra utsläppskrediter är det lite pengar som förs över till dem, men det görs inga utsläppsminskningar här på hemmaplan. Det är också därför som Fredrik Reinfeldt kan stå här i talarstolen och presentera regeringsförklaringen och säga att det inte kommer några nya klimatåtgärder. Vi ser att utsläppen ökar här och nu därför att det inte finns någon ny klimatpolitik här på hemmaplan. Därför är det så viktigt att när vi arbetar med andra länder ska vi göra det i form av klimatbistånd. Vi ska inte göra det för att vi vill köpa oss fria från vår faktiska historiska klimatskuld.
Herr talman! Rika länder har ett historiskt ansvar. Så är det. Det är oerhört viktigt att säga att vi globalt sett har ett gemensamt ansvar för framtiden men att vi måste differentiera bördan för de åtgärderna därför att det är skillnad mellan fattiga och rika länder. Det är en oerhört viktig nyckel i klimatförhandlingarna för att få ihop de majoriteter som vi så väl behöver i det här sammanhanget. Det är viktigt att hjälpa de fattiga länderna att göra utsläppsminskningar men, precis som jag har diskuterat med Indiens miljöminister rätt många gånger vid det här laget, de behöver också möjlighet till tillväxt för att kunna klara av sin fattigdom och kunna växa och ge människor ett bättre liv. Då handlar det väldigt mycket om tekniköverföring för att lösa den ekvationen. Det är ingen lätt sak. Det är jättesvårt. Det har visat sig vid utvärderingar av de här klimatprojekten att de är viktiga när det gäller tekniköverföring. Det är otroligt mycket snabbare att använda den vägen än att köra fast i den återvändsgränd som patenträtt och immaterialrätt internationellt har visat sig vara. Vi skulle kunna ägna år åt att diskutera både TRIPS-avtalet och ACTA-förhandlingarna, och det har vi ju nästan gjort i ett föregående liv! Tekniköverföring kommer också genom de här klimatprojekten. Det handlar inte bara om det, utan det handlar också om hur man hanterar sådana här projekt och att man hjälper de här länderna att bygga upp den organisation som behövs för att kunna hantera investeringar också från privata företag. Jag vill tacka för en väldigt bra interpellationsdebatt som jag skulle önska att fler deltog i.